Herr talman! Herr Persson i Stockholm skulle bemöta vad jag tog upp, nämligen att det är fackföreningarna som driver lönepolitiken och sluter avtal med avtalsverket och att uppgörelsen sedan skall godkännas av lönedelegationen. Man har onekligen kommit i ganska stor argumentnöd, när man som exempel i den fråga som vi i dag diskuterar tar upp den strejk som lamslog stora delar av vårt samhällsliv.

Herr talman! Det är en princip vi här diskuterar, och den som erkänner den principen — alltså att denna riksdag förbehåller sig rätt att ingripa även på arbetsmarknaden — kan inte anföra några principiella invändningar av det slag som förekommit i denna debatt.
Herr talman! Den princip vi slog fast vid det tillfället var att riksdagen skulle ingripa när konflikten var av samhällsfarlig karaktär. Jag kan inte inse att vi här har att göra med något av samhällsfarlig karaktär.

Herr talman! Herr Persson i Stockholm, som väl i samtliga sina debattinlägg i kväll har ställt sig på centerns sida, har därigenom trott sig få möjligheter att vädra gammal arrogans mot vänsterpartiet kommunisterna. Herr Persson måste handla på det sättet och sluta upp på centerns sida, ty därigenom tror han sig erhålla absolution från SAP. Jag tror emellertid att herr Persson har helt missuppfattat den nu rådande politiska situationen. Kampen mot vänsterpartiet kommunisterna är av kända skäl — och det trodde jag gällde också för herr Persson i Stockholm — inte lika aktuell i dag för SAP som den har varit under åren som flytt. Tiden har tydligen runnit undan för herr Persson i Stockholm. Sedan lade jag märke till hur herr Persson med särskild stor tillfredsställelse noterade trumpetstötarna från centerpartisterna i form av deras instämmande i herr Perssons synpunkter. Herr Perssons agerande här i dag anser säkerligen centerpartisterna vara verkligt god ammunition i valrörelsen i höst — mot SAP. Men, kom ihåg herr Persson i Stockholm, den ammunitionen kan inte användas mot vänsterpartiet kommunisterna. Jag har nämligen inte i mina anföranden här, varken det första eller det senare, gett minsta luft åt tanken att folk — oavsett om de är statstjänare eller inte — skall ha arbetsfria inkomster. Det har jag inte sagt. Om herr Persson hävdar den uppfattningen har han fått även den frågan om bakfoten, medvetet eller omedvetet. Jag har däremot hävdat att motionärerna helt förbigår de arbetsfria inkomster som kommer ledamöter av denna kammare till del som inte är statstjänare. Det är nämligen det frågan gäller: att man riktar in sig på en viss grupp människor, medan andra, som tillhör det s.k. fria näringslivet, kan ha hur stora arbetsfria inkomster som helst. Men det nämns inte i det här sammanhanget. Jag har ingen annan lön än den som är beslutad av riksdagen. Jag har ingen arbetsfri inkomst vid sidan om, och jag anser att jag kan tala i denna sak utan att vara bunden på något som helst sätt. Herr Persson har sagt både i kväll och tidigare att riksdagen inte skall avhända sig rätten att besluta i arbetsmarknadsfrågor. Herr Persson uppträdde i dag på samma sätt som när det gällde fullmaktslagen. Den gången kom trumpetstötarna från den ena efter den andre av de socialdemokratiska partikamraterna, men det var då det. I dag råder en annan politisk situation, herr Persson. I dag är det centerpartisternas bifall som man får. Men till saken. Jag efterlyser svaret på de frågor som jag i mitt första anförande ställde till motionärerna. De frågorna har de motionärer som haft ordet här inte besvarat, inte ens berört. I motionen heter det: ”smärre sysslor som utföres parallellt med riksdagsarbetet skall ersättas — s.k. extraknäck”. Jag frågade: Anses det vara extraknäck när direktörer kanske har flera hundratusen kronor i lön, eller vad menar man med extraknäck? ”Om det nämligen är så att en facklig organisation avstår från generella lönelyft för att ge riksdagsmän en speciell favör så kan detta ses som ett sätt att knyta riksdagsmannen närmare organisationen än riksdagsmannens väljare har avsett.” Borde inte motionärerna — den frågan har jag ställt tidigare — precisera sig litet närmare så att vi får klart för oss vad de menar med denna formulering i sin motion? Inget svar har lämnats på dessa frågor.
Herr talman! Jag är varken motionär eller reservant, och det skulle aldrig ha fallit mig in att begära ordet i denna fråga om inte herr Eriksson i Arvika i sin argumentation hade klandrat centerns ställningstagande i lönedelegationen, där jag råkar sitta med. Som herr Gustavsson i Alvesta tidigare anfört beslutade lönedelegationens majoritet uttala att avtalsverket i förhandlingarna borde aktualisera frågan om en ytterligare reduktion av den löneandel som får behållas under tjänstledighet av ifrågavarande slag. Sedan avtalsförslaget var klart fattade alltså lönedelegationen, vid ett sammanträde där jag var närvarande, följande beslut. Jag citerar ur redogörelsen: ”Lönedelegationen tog den 30 juni upp frågan om godkännande av avtalet.

Bakom detta beslut stod en majoritet bestående av närvarande socialdemokrater, centerpartister och folkpartister. Jag betraktade avtalet den gången som ett fullföljande av tidigare uttalanden av lönedelegationen och ett steg i rätt riktning. Jag hade inget skäl för att i det läget reservera mig. Anmärkningsvärt är att folkpartiets ledamöter i lönedelegationen icke följt upp sitt tidigare reservationsledes framförda ställningstagande. Av redogörelsen att döma hade man från folkpartihåll ändrat mening i den fråga det här gäller mellan principbeslutets fattande och godkännandet av åtgärderna. Jag klandrar inte folkpartiledamöterna i lönedelegationen för det, men nog framstår Nr 63 argumentationen av herr Eriksson i Arvika som något underlig med Torsdagen den hänsyn till de faktiska förhållandena i detta ärende. 5 april 1973
Herr talman! Jag begärde ordet när herr Larsson i Öskevik i början av sitt anförande sade att jag hade klandrat centerpartiets ställningstagande i lönedelegationen. Det har jag inte gjort. Jag läste bara innantill och uppdrag relaterade att centern när den här frågan avgjordes inte hade någon avvikande mening, och det har bekräftats både av herr Gustavsson i Alvesta, som var närvarande vid den första behandlingen av ärendet, och av herr Larsson i Öskevik, som var närvarande när ärendet slutbehandlades i enighet utan reservation.

Herr talman! Jag vill till herr Eriksson i Arvika bara säga att det är fullt klart att vi var ense i vårt ställningstagande. Men det var ett enigt ställningstagande om ett fullföljande av den rekommendation som folkpartiet och moderaterna tidigare hade reserverat sig mot. När vi fattade beslutet var folkpartiet redo att godkänna det, men moderaterna reserverade sig fortfarande. Men det spelar ingen roll. Vad det här är fråga om är: Skall detta beslut i lönedelegationen stå fast för all framtid? Jag tror att man måste kunna agera även i fortsättningen.

Herr talman! Jag skall tala om ett problem av annat slag. Det är kanske inte lika intresseväckande som det förra ärendet, men det rör sig utan tvivel om betydligt fler människor än om riksdagsmän som eventuellt kan ha dubbla löner. Det gäller frågan om strikt skadeståndsansvar i motionen som väckts av mig och några andra. Det här är ju inget problem som folk i allmänhet går och grubblar över. Det skapar inga stora opinioner, men det finns i alla fall. Jag måste själv ärligt tillstå att det inte har varit det bekymmer som mest har sysselsatt mina tankar. Det är också förklarligt, därför att hälsan har varit god. Jag har inte blivit drabbad av de tragiska konsekvenser som uppstår när hälsan sviker, när man drabbas av en olycka eller när man — som åsyftas i motionen — blir utsatt för lidande på grund av skador, felbehandling eller får vissa sviter till följd av sjukhusvistelse. Dock är detta ett problem, och motionen har tillkommit därför att vi motionärer har konfronterats med ett par före detta patienter, som fortfarande lider av sviter från en sjukhusvistelse. Det gäller alltså människor som har blivit utsatta för skadelidande, trots att det inte klart kan sägas ut att skadan vållats av fel eller försummelse från sjukhusets personal. Det finns säkert andra och betydligt mer uppseendeväckande fall än de som vi har konfronterats med. I en tidigare vpk-motion har motionärerna kunnat exemplifiera med fall från Stockholmsområdet, där arbetsgivaren/sjukvårdshuvudmannen med stöd av gällande lagstiftning har kunnat avvisa skadeståndsanspråk trots att det klart kunde påvisas att patienterna själva varit utan skuld. Det gällde i det ena fallet patienter som fått för höga stråldoser vid radiumbehandling och i det andra fallet en patient som drabbades av mycket svårt lidande genom olyckliga omständigheter vid narkos. Det räcker inte med att hänvisa till att det finns en ansvarsnämnd. Där är ju uppläggningen den att det är patienternas sak att bevisa inför nämnden att läkaren eller annan medicinalpersonal är vållande till den skada som uppkommit — och att skadan beror på fel eller försummelse. Här är patienterna i ett uppenbart underläge, och det avspeglar sig också i domsluten som ytterst sällan ger de klagande rätt. Men det är en annan sida av saken, och till den skall vi senare återkomma. Jag har sedan motionen skrevs konfronterats med ytterligare några fall som i mitt tycke alla har utgjort mycket tungt vägande skäl för att man lagstiftningsvägen på ett bättre sätt skall skydda patienten ekonomiskt. Det handlar ju inte om att söka finna en form för att komma åt läkare eller annan personal. De är människor precis som vi. De har bråttom. Fel kan begås och inte förutsedda behandlingsskador kan uppkomma. Så kommer det säkert alltid att vara. 100-procentig gardering på så komplicerade områden som sjukoch hälsovården är en omöjlig målsättning. Däremot måste det vara möjligt att komma fram till ett bättre system, där det inte måste fastställas att fel eller försummelse har begåtts för att en patient skall kunna få rimlig ersättning för lidande som vållats honom. Den nya skadeståndslagen betydde i det fallet inte något stort framsteg i fråga om ersättning vid medicinsk felbehandling och skador under sjukhusvistelse. Fortfarande är det ju så att skadeståndslagen innebär att det blir skadeståndsansvar för arbetsgivaren i de fall där uppenbara fel och försummelser kan påvisas. Det är en orimlighet som också vållar problem inom arbetslivet, men det skall jag inte gå in på i detta sammanhang. Nu kan man här liksom på så många områden hänvisa till att saker är på gång. Den motion som har väckts i år är ju inte den första i ämnet, och utan tvivel har de många framstötarna haft en pådrivande effekt. Med stort intresse har motionärerna tagit del av rapporten ”Förslag om vidgat patientskydd”, som för närvarande är föremål för remissbehandling. Såvitt jag kan bedöma måste förslaget betecknas som ett steg framåt, men det måste också stå klart att helt tillfredsställande skydd kommer man inte fram till genom det förslaget. Det bästa vore att man kom fram till principen om strikt skadeståndsansvar, som redan gäller inom vissa andra områden, vilket också påpekas i betänkandet. Jag anser att den principen är lika motiverad på det här området, och det borde alltså ha tagits in i bilden när man nu sysslar med dessa frågor. Det har uppenbarligen inte gjorts, vilket är att beklaga. Vår representant i utskottet har inte reserverat sig till förmån för motionen, och med viss tveksamhet skall jag därför avstå från att yrka bifall till den. Opinionen för en bättre ordning har åstadkommit något, och vi är överens om att vi får avvakta tillfället till nya och konkreta ställningstaganden, eftersom det också sägs att man kan överväga att vidga det nu föreslagna ansvaret.

Herr talman! Herr Lövenborg ställde inte något yrkande om bifall till sin motion, men det kanske ändå kan vara lämpligt att med några ord redogöra för utskottets syn på denna fråga. Dessa förslag förelåg i riksdagen även under fjolåret när skadeståndslagen antogs. Som herr Lövenborg erinrade om var det inte bara kommunister utan även företrädare för samtliga andra partier som motionerade i frågan. Det är onekligen så, som herr Lövenborg säger, att patienter på olika sätt kan bli skadelidande utan att det fördenskull går att konstatera att läkare eller annan personal är vållande till skadan, och det kan då vara svårt att med stöd av skadeståndslagen få ut ersättning. Men vid fjolårets behandling av frågan kunde utskottet konstatera att man var i färd med att lösa problemet genom en försäkringsanordning. En arbetsgrupp med representanter för Landstingsförbundet och svenska försäkringsbolag höll på att utreda frågan. Utskottet fick vid ärendets behandling besök av ett par personer ur arbetsgruppen som redogjorde för hur man tänkte tackla frågan. Utskottet noterade då med tillfredsställelse att detta utredningsarbete pågick men poängterade samtidigt att om det inte gick att åstadkomma en lösning genom försäkring så skulle frågan om lagstiftning tas upp till prövning. Utskottet hemställde att riksdagen skulle ge Kungl. Maj:t denna mening till känna. Den nämnda arbetsgruppen presenterade den 2 februari i år en rapport med rubriken ”Förslag om vidgat patientskydd”. Rapporten har behandlats av Landstingsförbundets styrelse och är nu, som herr Lövenborg nämnde, ute på remiss. Förslaget till bestämmelser angående ersättningsansvaret berör landstingskommunernas sjukvårdande verksamhet, men det är även tänkt att övriga sjukhus, privatpraktiserande läkare och tandläkare skall komma in under samma bestämmelser. Utskottet konstaterar att arbetsgruppens förslag bör vara ägnat att skapa ett enklare, snabbare och rättvisare system för ersättningar än vad skadeståndsrätten kan ge på sjukvårdens område. Förslaget har utformats med en viss försiktighet, men arbetsgruppen påpekar att det går att tänka sig en utbyggnad av systemet sedan det prövats en tid och erfarenheter har vunnits. Det nu föreslagna ersättningssystemet täcker dock de allvarligare skadefall där motiven för ett utökat ersättningsskydd är mest framträdande. Utskottet anser att med hänsyn till vad som pågår bör Landstingsförbundets och sjukvårdshuvudmännens ställningstagande avvaktas. Att utskottet yrkar avslag på herr Lövenborgs motion beror inte på ointresse för frågan som sådan, utan det beror på att ärendet så att säga är på gång.

Herr talman! Skolledarutbildningen har länge försummats inom svenskt utbildningsväsende. Uppgiften att utbilda skolledare måste primärt sägas åligga arbetsgivaren. Inte desto mindre har personalorganisationerna själva, dvs. lärarförbunden, i stor utsträckning fått sörja för den saken tidigare. Nu tar sig SÖ så smått an saken. Det blir grundkurser på två veckor, uppföljningskurser på en vecka och kortare fortbildningskurser. Det är gott och väl, men ack så styckevis och delt. I motionen 726 till årets riksdag av herrar Stålhammar och Fiskesjö, alltså från centeroch folkpartihåll, understryks att det föreligger ett klart behov av skoladministrativ utbildning. Skolledarna har, betonas det, en central ställning i den svenska skolan, och på deras utbildning och förmåga att sköta sina skiftande uppgifter hänger mycket. Motionens krav på att få till stånd ett utbildningsprogram för skolledare, som kan ge dem förutsättningar att fungera både som administrativa och som pedagogiska ledare, är väl underbyggt. Från moderat håll har vi tidigare vid flera tillfällen — 1969, 1970, 1971 och 1972 — väckt förslag om förbättrad och utvidgad skolledarutbildning, förslag som fått, som man säger, välvillig skrivning men som knappast lett till något reellt. Dock blev det 1970 en riksdagsskrivelse. I år har vi ingen motion i saken, men det betyder ingalunda att vi på något sätt lagt ned vårt krav på en omfattande skolledarutbildning. Tillfredsställande är, som utskottet noterat, att forskningsoch utvecklingsarbetet kring skolledarutbildningsfrågor pågår vid två av våra lärarhögskolor, att utredningen inom skolans inre arbete, den s.k. SIA, tagit upp frågan på sitt arbetsprogram och att skolöverstyrelsen tillsatt en särskild arbetsgrupp i samma ärende. Men allt detta tar tid, räknat mera i år än månader. Under tiden, i väntan på förslag av mera genomgripande art, bör det vara, förefaller det oss, både lämpligt och ändamålsenligt att åstadkomma ett om också provisoriskt utbildningsprogram för skolledare av större omfattning än kurser på en eller två veckor, som är det mesta Kungl. Maj:t och skolöverstyrelsen för närvarande tycks kunna tänka sig. Sakens vikt kräver faktiskt ett sådant arrangemang. I skolan har skolledaren en nyckelroll. Jag behöver inte utlägga detta ytterligare. Utbildningsdepartementet måste intressera sig mera för skolledarutbildningen och göra det nu. Riksdagen kan och bör driva på och därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid utbildningsutskottets betänkande nr 11, punkten 6.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 11 behandlas bl.a. en centermotion. I den motionen framhåller vi vikten av att öka utbildningen av talpedagoger och logopeder. Utskottet har enligt min mening visat vagt intresse för motionen. Utskottet skriver: ”När det gäller utbildningsbehovet i fråga om talpedagoger ankommer det på skolöverstyrelsen som ansvarig utbildningsmyndighet att pröva denna fråga. En ökning av antalet intagningsplatser för logopeder medför vissa praktiska problem när det gäller bl.a. lokaler, utrustning och personal för medverkan i utbildningen, vilka ännu inte kunnat lösas. Bl. a. universiteten i Göteborg, Umeå och Uppsala har således i skrivelser till universitetskanslersämbetet innevarande vår anmält intresse för att anordna logopedutbildning under läsåret 1974/75, om vissa praktiska frågor kan lösas.

En åtgärd vore att riksdagen, som vi har föreslagit i motionen, skulle hos Kungl. Maj:t uttala angelägenheten av att utbildningen av talpedagoger och logopeder utökas. Utskottet skriver i betänkandet att tre universitet har anmält intresse för att anordna en logopedutbildning om vissa praktiska frågor kan lösas, och så avstyrker utskottet motionen. Man måste enligt min mening försöka få bort de problem som finns och se till att det blir ett resultat, som medför att vi får fram talpedagoger och logopeder. Jag tycker helt enkelt att utskottet har tagit för lätt på de här frågorna. Bristen på talpedagoger och logopeder är mycket stor, och det har vi påpekat i motionen. Det är sjuka människor som får sitta emellan, om inte utbildningskapaciteten utökas. Det är sjuka som behöver hjälp. Det är utvecklingsstörda och gravt talskadade. Det är många cp-barn och ungdomar som behöver talträning. Alla dessa har ett starkt behov av hjälp. Det är kanske inte så stora grupper, och det är inte högljudda grupper, men fördenskull bör inte deras behov eftersättas.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

Herr talman! Detta betänkande nr 11 från utbildningsutskottet handlar om lärarutbildningen. Det rör sig om ett anslagsäskande på ca 350 miljoner. Med undantag av på en punkt presenterar utbildningsutskottet ett enhälligt betänkande. Det förekommer en reservation med avseende på utbildning av skolledare. Den reservationen är i och för sig intressant att titta på. Den rör sig med allmänna talesätt och avstår från att precisera hur utbildningen skall gå till, den avstår från medelsanvisning, och den avstår från att tala om när denna utbildning skall börja. Man får en känsla av att reservationen tillkommit för att tillgodose ett behov av att åtminstone på någon punkt reservera sig. Det såg inte riktigt snyggt ut att betänkandet var enhälligt. Jag tror det finns skäl att överväga en utökad utbildning av skolledare. Som talesmannen för reservationen påpekar förekommer det redan en sådan. Man kan diskutera om den är tillräcklig eller inte. Det är min uppfattning att vi så småningom kommer att få en förstärkt skolledarutbildning. Jag är inte övertygad om att det kommer att bli en terminsutbildning, som man i motionen tänker sig, men i någon form kommer den — i vilken form är föremål för överväganden på olika håll. Utbildningsutskottet menar att det är bättre att avvakta dessa överväganden innan man rekommenderar någon form, omfattning eller kostnadsram för skolledarutbildningen. Jag erinrar återigen om att inte heller reservanterna haft möjligheter att mera preciserat tala om hur den här utbildningen skall gå till. Fröken Pehrsson tar upp frågan om utbildning av logopeder. Här är utskottets utlåtande enhälligt. Det är väl frestande för motionärer som får motionsyrkandena avslagna att säga att utskottet tar lättvindigt på deras yrkande. Det är klart att om det kommer hundratals motioner till utskotten, kan man inte diskutera alla lika ingående. Men bakom detta enhälliga betänkande ligger en mycket seriös behandling av fröken Pehrssons motion. Vi är medvetna om att det gäller en betydelsefull utbildning och att det föreligger behov av utökning av den. Vi har inte fått behovets omfattning verifierat, och fröken Pehrsson rör sig i sin motion och i sitt anförande med siffror som inte är bevisade. Skolöverstyrelsen skall följa detta problem och undersöka behovet. Jag ber kammaren och motionärerna uppmärksamma att den här frågan inte är så enkel som fröken Pehrsson tror. Det är fråga om att organisera upp en mycket besvärlig utbildning, att få instruktörer, lokaler och utrustning. Det är alltså en betydligt svårare utbildningsuppgift än motionärerna räknar med. Jag är övertygad om att vi så småningom får en viss utökning av logopedutbildningen, när vi bättre känner behovet och när resurserna ökat. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan.
Herr talman! Jag noterar att utskottets värderade herr ordförande också har uppfattningen att den skolledarutbildning som vi för närvarande har är otillräcklig och behöver förbättras. Nu antydde herr Alemyr att reservationen från oppositionens sida var tillkommen för att vi skulle ha någonting att reservera oss för. Så förhåller det sig givetvis inte. Orsaken till att vi har avgivit en reservation är att departementet och skolöverstyrelsen nu skjutit den här frågan framför sig så länge att det är nödvändigt att försöka driva på. Att vi som reservanter skulle kunna mer eller mindre i detalj redogöra för hur utbildningen skall gå till och vad den skall omfatta är ju ett helt orimligt krav. Skulle man börja diskutera det här och nu, skulle jag inte se något slut på en sådan diskussion. Vi har inte heller i vår reservation, sade herr Alemyr, satt någon exakt tidpunkt. Nej, men vi har menat att det inte går att vänta med att fastställa och genomföra någon form av utbildningsprogram så länge utredningar i olika avseenden pågår. Det bör ske snarast. Medelsanvisningen sammanhänger givetvis med tidpunkten. Medelsanvisningen kan också bero på hur man prioriterar inom anslaget för lärarutbildningsfrågor av olika slag. Så det har inte heller där varit möjligt för oss att nu direkt ange ett belopp. Jag tror väl att herr Alemyr ändå i sitt hjärta anser att vi knappast kan vänta så länge som övervägandena pågår vid lärarhögskolorna, i SIA och i arbetsgruppen.
Herr talman! Jag vill säga ett tack till utbildningsutskottets ordförande för det förtydligande som jag fick. Utskottets ordförande säger att motionen har behandlats seriöst och att man inom utskottet är helt klar på att det föreligger ett ökat behov av talpedagoger och logopeder. Det är detta intresse, ett positivt intresse för ökad utbildning, som jag har efterlyst. Jag är helt med på att det inte är så enkelt att lösa problemen, men finns det ett intresse hos utbildningsutskottet av att öka utbildningen, är jag helt övertygad om att vi skall nå en lösning som är tillfredsställande för dem som behöver hjälp i det här avseendet. När jag tog upp denna fråga berodde det på att man i utbildningsutskottets betänkande bara konstaterade hur utbildningen sker, hur många elever som tas in vid utbildningen, att skolöverstyrelsen har hand om det hela och att vissa universitet har anmält intresse. Utskottet säger ingenting om att man är positivt inställd till motionen och till att öka utbildningen. Jag tackar alltså ännu en gång för detta ytterligare förtydligande.
Herr talman! När det gäller logopedutbildningen kan motionärerna läsa såväl i statsverkspropositionen som i skolöverstyrelsens skilda dokument och i uttalanden av universiteten att det föreligger den meningen över hela linjen att när resurserna ökar och vi är klara över behovets storlek, skall vi utöka den här utbildningen. Det råder inga delade meningar på den punkten. Till herr Nordstrandh vill jag kort och gott säga att beträffande skolledarutbildningen efterlyser jag inte något detaljerat förslag från reservanternas sida. Det vore helt orimligt. Men den här reservationen säger över huvud taget ingenting mer än att man tycker att en skolledarutbildning är betydelsefull och att man bör utöka den. Reservationen gör inte något försök att tala om ens i stora drag hur detta skall ske. Den diskuterar inte de betydande kostnader det kan bli tal om. Den är alldeles för lättvindigt presenterad för att utgöra ett alternativ till utskottets förslag.
Herr talman! Jag vill åtminstone framhålla för herr Alemyr att det här i stort sett är fråga om tvenne områden vad gäller utbildningen av skolledare. Den ena sidan är den administrativa delen av deras insatser med allt vad det kan betyda; den administrativa delen kan jag sedan föra ut i en rad olika punkter. Den andra sidan är deras uppgift att vara pedagogiska ledare — vilket de onekligen är och skall vara i fortsättningen också. Att vara pedagogisk ledare i form av skolledare är inte riktigt detsamma som att vara pedagog i katedern. Här måste onekligen åtskilligt annat läggas in i utbildningsprogrammet än den rena lärarrollen och dess utförande.
Herr talman! Detta sista känner alla till som över huvud taget sysslar med lärarutbildningsfrågor, så det tillför inte debatten ett enda dugg nytt och det påverkar inte bedömningen av reservationen.

Herr talman! Jag vill inledningsvis säga att inte heller om detta betänkande råder det några revolutionerande meningsskiljaktigheter. Trots det föreligger ett par reservationer. Den ena behandlar frågor som gäller samordning och därigenom också ökad effektivitet. Den andra reservationen handlar om ökad anställningstrygghet för vissa lärarkategorier inom folkhögskolan. Dessa reservationer är förankrade i motioner som har väckts.

Det är självklart att statsbidrag skall utgå för varje sådan omvandlad lärartimme, och kostnadsökningen är beräknad till 200 000 kronor, vilket motsvarar ungefär halva totalkostnaden. Resten skulle man klara inom ramen för befintlig tilldelning av lärartimmar. Samordningstjänsterna bidrar till att olika former av vuxenutbildning kan stödja och komplettera varandra och på det sättet bli bättre utnyttjade. Inte minst för den enskilde kan det ofta vara nog så besvärligt att hitta rätt i den ganska rika flora som numera finns i dessa sammanhang. En samordning är därför enligt reservanternas mening högst angelägen. Utskottet hänvisar till såväl folkhögskoleutredningen, som nyligen har startat sitt arbete, som kommittén för studiestöd åt vuxna, den s.k. SVUX. Enligt vår uppfattning behöver dock den konstruktion som här redovisas inte anses föregripa utredningsresultatet. Det kan vidare noteras att den framställning som görs i motionerna och som också förs vidare i reservationen har stöd från skolöverstyrelsen, som önskat få en sådan ordning. Jag yrkar bifall till reservationen 1. I reservationen 2 tas upp en fråga som kan synas vara marginell men som ändå för många befattningshavare betyder en hel del. Det gäller inrättande av 75 ordinarie lärartjänster inom folkhögskolan i utbyte mot lika många icke ordinarie tjänster. I den motion som reservationen grundar sig på erinras om att det inte sedan den 1 juli 1971 har tillkommit någon ordinarie lärartjänst vid folkhögskolan, detta trots kraftigt ökat elevantal. Ett bifall till reservationen 2 skulle av många berörda uppfattas som ökad trygghet i anställningen, och naturligtvis med all rätt. Jag yrkar alltså bifall till reservationen 2. Låt mig, herr talman, avslutningsvis göra en liten fundering kring folkhögskolan. Den är kanske den äldsta vuxenutbildningsinstitution som vi har här i landet, även om begreppet vuxenutbildning inte har använts så mycket förrän på senare tid. Den har visat sig ytterligt anpassningsbar genom tidernas förändringar, och man kan med bestämdhet säga att folkhögskolans frihet har gett den dess styrka. Det var många som när grundskolereformen var i antågande spådde folkhögskolornas undergång. De passade ju inte på, menade man, att ta över fackskoleuppgifter och liknande. Men det har visat sig att folkhögskolorna mer än väl bestått provet, och en ökad tillslutning av elever har under senare år kunnat noteras. Den utredning som nu är tillsatt, och som jag vet behövs, kommer att analysera och bedöma folkhögskolans utveckling och verksamhet. Den kommer också att lägga fram förslag om en anpassning till nya situationer och nya tider på utbildningens område. Detta är riktigt, men jag vill i det sammanhanget uttrycka en stilla förhoppning om att man allt framgent låter folkhögskolan behålla sin särart, ty härigenom låter man den också ha kvar sin styrka.

Herr talman! Till fjolårets riksdag väckte vi från vpk-håll en motion i vilken vi åberopade skolöverstyrelsens förslag om att tio kombinerade tjänster som ämneslärare och konsulent skulle inrättas. Vi ansåg att en sådan åtgärd skulle vara ett effektivt sätt att delge olika skolor erfarenheter av en viss sorts verksamhet vid en skola, detta i synnerhet som avsikten med sådana tjänster var att de skulle kunna disponeras alternativt i samverkan mellan folkhögskola, studieförbund och länsbildningsförbund eller mellan folkhögskolorna och skolöverstyrelsen. I vårt ställningstagande i fjol tog vi också hänsyn till den betydelse vi anser att folkhögskolorna har i vuxenutbildningssystemet. Vi såg de av skolöverstyrelsen föreslagna tjänsterna som betydelsefulla för samordningen inom detta system. När skolöverstyrelsen nu har föreslagit att varje folkhögskola skall ges möjlighet att omvandla lärartimmar inom den tilldelning som gäller för skolan för samordningstjänster inom vuxenutbildningen, har vi ansett det ligga väl i linje med tanken i vår fjolårsmotion. Vi har därför i motionen 1292 i år yrkat på inrättande av samordningstjänster inom vuxenutbildningen i enlighet med vad skolöverstyrelsen föreslagit. Reservationen 1 till utskottets betänkande tar fram det som också SÖ betonat om en lokal och regional samordning av utbildningsinsatserna. Även om frågor av detta slag behandlas i kommittén för studiestöd åt vuxna och i den nyligen tillkallade folkhögskoleutredningen, så anser jag i likhet med reservanterna att man mycket väl kan genomföra den nödvändiga samordningen på det sätt SÖ föreslagit utan att fördenskull föregripa resultaten av de nämnda utredningarna. I likhet med herr Elmstedt anser jag det också nödvändigt att samordningen blir snabbt genomförd. Jag vill därför också yrka bifall till reservationen 1.

Herr talman! Herr Elmstedt började sitt anförande med att säga att det inte förelåg några revolutionerande meningsskiljaktigheter i utskottet i denna fråga. Jag kan instämma i det. Jag kommer inte heller med några revolutionerande synpunkter, bara några reflexioner. Det är huvudsakligen med hänvisning till arbetet inom folkhögskoleutredningen som utbildningsutskottet har avstyrkt en rad motioner om folkhögskolan. Jag vill understryka att det är glädjande att utredningen har tillkommit. Det är nödvändigt att tid efter annan överse förhållandet mellan samhället och en skolform som folkhögskolan med dess möjlighet till förändringar eller — låt mig erkänna det — motsatsen. Men arbetet tycks bli omfattande. Det kan komma att medföra svårigheter i skolornas arbete, om vissa ställningstaganden dröjer, kanske inte så mycket för skolans möjligheter att ge en adekvat undervisning åt dem som sökt sig dit som för samhällets möjligheter att utnyttja skolformen. När det gäller de motioner på vilka det föreligger reservationer, har jag egentligen ingenting att tillägga utöver vad herr Elmstedt nyss har anfört. Låt mig bara säga, att sedan riksdagen för två år sedan uttalade nödvändigheten av att olika vuxenutbildningsformer stöder och kompletterar varandra, så har behovet av ett sådant stöd och en sådan samverkan inte blivit mindre. En viktig form för ett samordnat arbete är de kortare ämneskurser vid folkhögskolorna, där man har etablerat samarbete med studieförbund eller andra vuxenutbildningsorgan. Det kan inte vara riktigt att man från folkhögskolornas sida i sådana fall i ganska hög grad är hänvisad till att arbeta med tilläggstimmar för att administrativt och pedagogiskt kunna genomföra dessa kurser. När det gäller de ordinarie lärartjänsterna, är det för skolformen av mycket stor vikt att lärarna känner trygghet i anställningen. Så länge anställningsformen ordinarie tjänst finns, är det nödvändigt att möjligheter finns för huvuddelen av de anställda lärarna att inom anständig tid kunna erhålla en sådan tjänst. Som herr Elmstedt framhöll, är det så att disproportionen mellan ordinarie och icke-ordinarie tjänster inte bara kvarstår utan har ökat. En eventuell förändring i tjänsteoch lönesystemet, som utskottet åberopar, kan inte vara tillräcklig grund för att behålla de nuvarande proportionerna. Inte heller har jag i t.ex. direktiven för folkhögskoleutredningen kunnat utläsa, att man befarar sådan nedgång i elevrekryteringen att den skulle kunna åberopas för ett bibehållande av disproportionen. Detta leder mig, herr talman, till ytterligare ett par reflexioner. Ibland har det anförts, att folkhögskolans uppgift helt skulle ligga i att ge kompletterande utbildning till dem som inte haft möjlighet att utnyttja det reguljära skolväsendet. I takt med grundskolans och gymnasieskolans genomförande och framväxten av vuxenutbildning i olika former skulle folkhögskolans uppgift kunna nedtonas. Jag tänker inte bestrida — och ingen annan gör det väl heller — att skolan har gett sådana möjligheter till kompletterande studier. Men låt mig understryka att de aldrig har varit de enda uppgifterna eller ens de utslagsgivande. Skolan har använts för att bereda bildningsmöjligheter också av annat slag. Jag behöver inte här erinra om vad skolformen har betytt för realiserandet av den folkliga självstyrelsen, men jag vill understryka att — såvitt jag förstår — denna uppgift är lika viktig också i dag och i morgon. Det kan aldrig vara tillräckligt med en fastställd lägsta nivå i fråga om kunskaper och annat för en verksamhet i ett komplicerat samhälle, vare sig det skulle gälla grundskolenivå, gymnasienivå eller någon annan nivå. Det är därför det finns vissa risker med att i folkhögskoledebatten tala om nivåer — även om det ibland med hänsyn till den kompletteringsuppgift, som enligt min mening folkhögskolan också bör kunna svara för, tyvärr tycks vara nödvändigt att använda ordet. En skola med den frihet i fråga om kursplaner som folkhögskolan haft och som jag hoppas att den får behålla har alla möjligheter att lägga undervisningen där den behövs med hänsyn till dem som söker sig till skolan. Jag har, herr talman, givetvis den uppfattningen att utvecklingen går mot mera varierande kurstyper. Självfallet kommer då in i bilden vissa speciella elevgrupper — handikappade och andra — som har behov av kompletterande utbildning. Men det viktigaste synes vara möjligheterna till vidare utbildning utan specialkompetens men med inriktning på aktuella förhållanden och ämnesområden. Lika självklart är det för en skola av den här typen att det måste finnas en ryggrad i form av en relativt lång kurs. Folkhögskolan kan enligt min mening inte få utvecklas vare sig till en anpassningseller inpassningsanstalt eller till ett beställningsinstitut för kurser. Till sist, herr talman, beklagar jag att utskottet inte nu ansett sig kunna ta ställning till frågan om en omvandling av den elva år gamla filialfolkhögskolan i Eskilstuna till en självständig folkhögskola.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
Herr talman! Den mer än hundraåriga folkhögskolan skiljer sig i många avseenden från andra skolformer. Man utformar själv sin verksamhet i anslutning till folkhögskolestadgans målformulering, som talar om att utveckla förmåga till självständigt tänkande och kritiskt omdöme samt att främja studieintresset. För folkhögskolan finns ingen central läroplan. Det är bara ämnet musik som är obligatoriskt. Men ändå är det de vanliga skolämnena som dominerar, även om ämnesrubriceringen ofta avviker från ungdomsskolans. Där finns alltså ämnen som miljökunskap, forskning, politik, kulturorientering och u-landsfrågor. Trots att folkhögskolorna har haft denna frihet och obundenhet har de ändå haft det gemensamt att man sökt anpassa sig efter nya tiders krav. Det gäller de ständigt förändrade avnämarkraven, men det gäller också på det pedagogiska området, där folkhögskolan i sin nuvarande form varit något av ett andningshål. Ett annat uttryck för förändring inom folkhögskolan är de många ämneskurserna, längre och kortare, och för närvarande deltar cirka 25 000 elever varje år i sådana ämneskurser. På det kulturella området har folkhögskolan spelat en stor roll. Där har flera skolor satsat mycket energiskt på bl.a. estetiska ämnen. Flertalet skolor är knutna till organisationer som genom att de är idéburna även givit en särskild profil åt skolorna. Inom elevkårerna har också förändringar ägt rum. Genomgående är att medelåldern kraftigt har höjts under de senaste åren. Det är framför allt vuxenstuderande med endast en kort eller bristfälligt ungdomsutbildning som bidragit till detta. De handikappades antal har också ökat. En annan iakttagelse är att antalet elever med sociala problem har blivit fler. Det gäller både i relativa och i absoluta tal. Här har folkhögskolan till skillnad från andra utbildningsformer kunnat erbjuda en samlad miljö kring studier och tillfälle till mänskliga kontakter. Så gott som alla folkhögskolor är internatskolor, och ca 80 procent av alla folkhögskolestuderande bor också på skolorna. Men denna nya sammansättning av elevkategorierna innebär också ett större krav på elevvårdsinsatser från skolornas sida. Där har inte minst lärarkåren gjort en utomordentligt fin insats. Men det är inte tillräckligt. Det är heller inte rimligt att tänka sig att lärare och rektorer, som i övrigt har en mer än välfylld arbetsdag, också skall kunna klara ut de alltmer växande behoven av personlig rådgivning, behov som ofta har den karaktären att det skulle behövas specialistinsatser. Varken möjligheterna till hjälp inom skolan eller förstärkning utifrån är tillräckliga. Även om den nytillsatta folkhögskoleutredningen inte har det direkt angivet i sina direktiv hoppas jag att man i den totala översyn utredningen gör också söker fånga in denna problematik. Flertalet skolor har folkrörelser och stiftelser till huvudmän, och de har alla det gemensamt att deras ekonomi är pressad. Skuldsättningen har för de här skolorna varit mycket besvärande; de saneringsbidrag som riksdagen beslutade om 1966 för att under en femårsperiod ge skolor med akuta skuldproblem en avlastning inom ramen av 2 miljoner kronor om året har utgjort ett värdefullt tillskott. Tyvärr har inte dessa anslag kunnat lösa de långsiktiga skuldproblemen, och därför beslöt fjolårets riksdag att begära förslag från Kungl. Maj:t angående den fortsatta saneringen av rörelsefolkhögskolornas ekonomi. Det förslaget har enligt propositionen inte kunnat förverkligas, utan man har sänt beställningen vidare till folkhögskoleutredningen, som skall återkomma med förslag. I avvaktan på det har Kungl. Maj:t föreslagit att det under detta år liksom under fjolåret skall utgå 1 miljon kronor till saneringsbidrag. I utskottet bedömdes den frågan som mycket angelägen för de berörda skolorna. Därför skriver utskottet att utredningen bör överväga möjligheterna att bryta ut denna fråga ur sitt större sammanhang och behandla den med förtur. Jag vågar tolka den skrivningen så, att avsikten är att stimulera till en sådan snabbhet och handlingskraft från utredningens sida att Kungl. Maj:t har möjlighet att lägga ett delförslag till nästa års riksdag. I motionen 1262 har vi från folkpartioch centerhåll hemställt att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär att SÖ:s förslag till utredning av försöksverksamhet för grundutbildning av fritidsledare genomförs, det s.k. SULU-projektet, och att man också ställer erforderliga medel till förfogande. Utskottet har inte kunnat biträda detta krav vad gäller medelsanvisningen. Utskottet påpekar dock att det redan nu pågår en omfattande försöksverksamhet, som när det gäller kapacitet ligger mycket nära den volym som SÖ förordat. Utskottet avser vidare att senare under denna riksdag återkomma till frågor som rör ungdomsledarutbildningen med anledning av bl.a. vår motion och kravet på att kunna presentera en mera samlad bild av de typer av ungdomsledarutbildning som finns inom organisationer och skolor. Den försöksverksamhet som pågår kan tills vidare fortsätta i oförändrad form och omfattning vid de olika skolorna inom den nuvarande folkhögskolestadgans ram. Men det hindrar inte att man måste konstatera att det är mycket angeläget att SULU:s förslag snarast förverkligas. Det finns två reservationer fogade till detta utskottsbetänkande, och till dem yrkar jag bifall. Jag vill bara ytterligare helt kort kommentera den första reservationen. Den har sitt ursprung i några motioner som bygger på de äskanden som skolöverstyrelsen gjorde i sina petita, där man hävdade nödvändigheten av att en samordning och planering också kom till stånd ute på fältet inom vuxenutbildningssektorn. Skolöverstyrelsens tankegång var att varje folkhögskola skulle ges en möjlighet att omvandla lärartimmar inom den tilldelning som skolan hade för samordningstjänster inom vuxenutbildningen. Detta skulle innebära bl.a. en större lokal och regional rörlighet och samordning. De statsbidrag som skulle erfordras var också av mycket ringa omfattning. Totalt beräknades ca 200 000 kronor för att klara de här viktiga uppgifterna. Behovet av samordningsinsatser är av brådskande natur, och att vidta föreslagna åtgärder kan heller inte i egentlig mening anses föregripa det resultat som folkhögskoleutredningen kommer fram till. På den punkten borde man utan dröjsmål kunna förverkliga skolöverstyrelsens och motionärernas krav.
Herr talman! Det har under debatten framförts en del allmänna synpunkter på folhögskolans situation, och jag kan i allt väsentligt instämma med de föregående talarna. Jag vill i det avseendet endast lägga till ett par synpunkter. Någon har sagt under debatten att det förekommer en diskussion ute i samhället om folkhögskolans framtid, och man undrar om folkhögskolan har spelat ut sin roll, om den i framtiden kommer att ha samma uppgifter som hittills och hur uppgifterna skall se ut. Det förekommer utan tvekan en sådan diskussion, herr talman, och en viss oro. Jag vill erinra om att åtminstone fyra landsting har egna folkhögskoleutredningar för att bedöma skolformens kvantitativa och kvalitativa situation. Det har på många andra håll också uttalats viss osäkerhet inför framtiden, och därför är det väl motiverat att en utredning fått i uppdrag att se över hela folkhögskoleproblematiken. Någon har sagt under debatten att det är nödvändigt att utredningen gör vad den kan för att slå vakt om det som traditionellt kallas folkhögskolans frihet. Jag delar den uppfattningen, men jag vill erinra om att det under den senaste tiden har lagts fram några förslag som i den traditionellt fria, icke kursbundna folkhögskoleundervisningen också vill föra in andra element. Det föreligger ett förslag om en kursbunden utbildning av ungdomsoch fritidsledare, som i och för sig är ett främmande inslag i folkhögskolan mot bakgrund av folkhögskolans traditionella arbetssätt. Det föreligger också ett förslag om en i viss utsträckning kursbunden utbildning av tolkar inom folkhögskolan, och också andra uppslag förekommer. Det är möjligt att man kan hitta en form i framtiden där man parallellt med ett bibehållande av det vi kallar för folkhögskolans frihet också kan föra in vissa inslag av mer målinriktad kursbunden undervisning. Jag vill inte uttala mig bestämt om det, men det är möjligt att det är en framkomlig väg, och jag vill gärna ha sagt att den folkhögskoleutredning som jag är ordförande i kommer att mycket seriöst pröva om det kan komma att stärka folkhögskolans ställning i svenskt utbildningsväsende om man gör på det sättet. Vi måste vara medvetna om att folkhögskolan — om den skall kunna fortsätta att spela samma viktiga roll som hittills — måste anpassa sig efter utvecklingen och föra in det i sitt arbete som en snabbt föränderlig tid kräver av den. Herr Jonsson i Alingsås tänker sig att folkhögskoleutredningen skulle kunna lägga fram förslag om en lösning av rörelseskolornas ekonomiska situation så snart att det kan framläggas ett delförslag redan i nästa budgetbehandling mot bakgrund av att utskottet nu hemställer om en prioritering av denna problematik. I min dubbla egenskap av ordförande i utbildningsutskottet och ordförande i folkhögskoleutredningen måste jag säga att frågan om rörelsefolkhögskolornas ekonomi är så komplicerad att det knappast kommer att vara möjligt att lägga fram ett förslag på den punkten i så god tid att det efter vanlig remissbehandling kan komma in i budgetbehandlingen under hösten. Utredningen har knappast kommit i gång i sitt arbete ännu, och det vore att begära för mycket att vi så snabbt skulle kunna lösa ett så ytterst komplicerat problem som det här rör sig om. Får jag, herr talman, till sist bara säga ett par ord om de båda reservationer som fogats till betänkandet. Det har sagts att det inte är några revolutionerande ting. Det är i och för sig viktiga frågor det rör sig om, men det är frågor som är föremål för utredning och överväganden i andra sammanhang, och det är i överensstämmelse med god riksdagstradition att vi inte föregriper utredningsresultaten och nu tar ställning. Frågan om kombinerade tjänster i folkbildningsväsende och folkhögskola är viktig, och jag kan försäkra att både SVUX och folkhögskoleutredningen ger den problematiken den uppmärksamhet som den är värd. Det finns ingen anledning för riksdagen att föregripa utredningsresultatet. Målsättningen är att föra in folkhögskolan bättre än nu i folkbildningsarbetet, och det kan möjligen leda till den här typen av tjänster, men det är för tidigt att i dag uttala sig om det. Den andra reservationen gäller antalet ordinarie tjänster i folkhögskolan. Där anförs att det är en trygghetsfråga för lärarna att få en ordinarie tjänst. Nu är det, som kammarledamöterna väl känner till, inte särskilt stor skillnad i trygghetshänseende mellan att vara ordinarie och att vara extra ordinarie. Jag erinrar om att en utredning ser över hela lönesystemet och att den bl.a. sysslar med tjänstebeteckningarna. Vad den kan komma fram till är det för tidigt att uttala sig om i dag, men utskottet anser att det är meningslöst att nu vidta åtgärder på detta område. Det är bättre att vi även på den punkten avvaktar den arbetande utredningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till utbildningsutskottets hemställan.
Herr talman! Bara en synpunkt med anledning av det senaste inlägget. Herr Alemyr ville göra gällande att det frihetsbegrepp som folkhögskolan hävdar skulle stå i något slags motsatsförhållande till tankarna på något som liknar bunden studiegång inom ungdomsledarutbildningen. Vi skall då komma ihåg att man redan försöksvis prövat denna studiegång och att man fritt och frivilligt valt den för att få till stånd en enhetlig ungdomsledarutbildning. Jag tycker därför inte att man skall antyda något motsatsförhållande på den punkten. Tyvärr kunde inte utskottets värderade ordförande ge mig löfte om ett delförslag till nästa års budget när det gällde folkhögskolornas saneringsproblem. Han erinrade om att ärendet är mycket komplicerat. Men med tanke på det engagemang som jag förutsätter att folkhögskolerektorn, utbildningsutskottets och utredningens ordförande känner, har jag ändå inte riktigt givit upp hoppet. Det är ju så att regeringen gjort till tradition att på vårkanten framlägga en extra proposition som tar upp vuxenutbildningsfrågorna, och det bör vara möjligt att stoppa in ett sådant förslag i den. Det ger också ytterligare ett kvartals arbetstid. Jag har alltså ännu icke givit upp hoppet på den punkten.
Herr talman! I fråga om utbildningen av ungdomsoch fritidsledare är det en försöksverksamhet som pågår. Men att permanenta den metodiken i folkhögskolan betyder att man gör avkall på principen om folkhögskolornas frihet från bundna kurser, Jag har inte sagt att detta inte möjligen kan komma att ske i framtiden, men det vore oriktigt att fatta ett beslut om det i ett läge då hela folkhögskoleproblematiken är föremål för utredning. Av. det skälet formulerade jag mig som jag gjorde i mitt anförande.

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 13 behandlar frågan om anslag till löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet. Inom parentes sagt är detta en ytterst oegentlig rubricering. Under denna rubrik utgår nämligen numera anslag även till vissa näringslivsorganisationer. Jag vill erinra kammaren om att vid förra årets riksdag var vi några som försökte få denna rubrik ändrad till Bidrag till arbetsmarknadsorganisationernas centrala kursverksamhet — ett i och för sig rätt välmotiverat förslag. Det tillstyrktes inte av majoriteten. Jag vet inte varför — det kanske hade betraktats som undfallenhet mot oppositionen. Under innevarande budgetår utgår under detta anslag bl.a. 200 000 kronor till Lantbrukarnas riksförbunds centrala kursverksamhet samt 10 000 kronor till motsvarande utbildning inom Sveriges fiskares riksförbund. Det är en försöksverksamhet som här bedrivs. Det är bra att dessa bidrag finns. Det gäller mycket betydelsefulla insatser inom utbildningsområdet. Tyvärr har emellertid inte föredragande statsrådet tillstyrkt skolöverstyrelsens förslag att Sveriges hantverksoch industriorganisation liksom Sveriges köpmannaförbund skall få möjlighet till statsbidrag för sin centrala kursverksamhet. Skolöverstyrelsen föreslår nämligen att SHIO och Köpmannaförbundet skall komma med i den bedrivna försöksverksamheten inom en kostnadsram av vardera 100 000 kronor. Skolöverstyrelsen räknar med att detta skall gå att genomföra inom ramen för oförändrat anslag. Det är då förvånande att departementschefen ökar anslaget med 500 000 kronor utöver vad skolöverstyrelsen begärt och samtidigt säger nej till förslaget att SHIO och Köpmannaförbundet på försök skall få del av anslaget. I motionen 916 med herr Nordgren som första namn har vi motionärer funnit det väl motiverat att stödja skolöverstyrelsens förslag. Utskottsmajoriteten avstyrker emellertid motionen med hänvisning till att utskottet prövade och avstyrkte motsvarande förslag förra året. Vad sade då utskottet förra året? Jo, i utbildningsutskottets betänkande nr 19 Herr talman!

Vad skall man då säga om den lättvindiga skrivning kursverksamhet som utbildningsutskottets majoritet hade 1972? Sällan har i varje fall jag läst ett så lättvindigt utskottsuttalande. Och det är mot bakgrunden av detta uttalande, som är helt intetsägande och som inte har ett ord till motivering, som majoriteten avstyrker årets motion. Man frågar sig onekligen varför.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

Herr talman! Jag kan i stort instämma i vad herr Strindberg har sagt. Vi har från folkpartihåll väckt motionen 297, som gäller den kursverksamhet som bedrivs av Sveriges hantverksoch industriorganisation och Sveriges köpmannaförbund. När man läser utskottets mycket kortfattade betänkande finner man, som herr Strindberg framhållit, att det över huvud taget inte finns någon saklig argumentation för avstyrkandet. Man frågar sig varför riksdagen eller, rättare sagt, socialdemokraterna alltid skall vara så njugga när det gäller vidareutbildning som har praktisk inriktning. Den här kursverksamheten är av väsentlig betydelse. Den gäller människor som oftast har en mycket svag utbildning och som därför behöver få en förstärkning. Här gör både Köpmannaförbundet och Sveriges hantverksoch industriorganisation en stor insats. Kursavgifterna för praktisk utbildning är oftast mycket höga. I det här fallet har man genom dessa organisationers insatser kunnat hålla kostnaderna för deltagarna nere. När det nu finns medel för att ge bidrag till denna form av kursverksamhet tycker jag att det skulle ha funnits alla skäl för departementschefen och utskottsmajoriteten att tillstyrka denna mycket blygsamma förstärkning på 100 000 kronor. Jag vill i detta avseende i likhet med herr Strindberg yrka bifall till reservationen. I samma utskottsbetänkande behandlas motionen 1337 av herr Åberg, som yrkat på en uppräkning till 20 000 kronor av anslag till Sveriges fiskares riksförbund. Utskottsmajoriteten har avstyrkt motionen.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

Herr talman! Jag vill erinra om att rubriken på det utskottsbetänkande som vi nu har att ta ställning till tydligt anger att det är fråga om anslag för nästa budgetår till löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet. Det utgår visserligen från detta anslag också bidrag till Lantbrukarnas riksförbund och Sveriges fiskares riksförbund, men dessa bidrag utgår till en försöksverksamhet som startats under innevarande budgetår. Utskottsmajoriteten är inte beredd att gå längre när det gäller att göra undantag från principerna att detta anslag skall gälla just löntagarnas organisation. Skolöverstyrelsen har, såsom herr Strindberg mycket riktigt sade, räknat med ett oförändrat anslag på 7,5 miljoner kronor. Det har emellertid visat sig att verksamheten under innevarande år har ökat kraftigt, och därför föreslås i statsverkspropositionen en ökning till 8 miljoner kronor. Anslaget ökade från förra budgetåret till innevarande med 1,8 miljoner kronor eller med 31 procent. Antalet kursdeltagare ökade emellertid med nära 9 000 eller med 62 procent. Aktiviteten har alltså procentuellt ökat dubbelt så mycket som anslaget. Det är att hälsa med tillfredsställelse att anslaget har kunnat höjas, även om det inte kunnat ske i samma takt som aktiviteten, vilken för övrigt beräknas öka ytterligare nästa år. Reservanterna har inte föreslagit någon ytterligare höjning av anslaget. Ett bifall till reservationen innebär därför att anslagshöjningen till det ursprungliga ändamålet blir mindre. Nu säger herr Strindberg att utskottsbetänkandet är mycket kort; vi har hänvisat till fjolårets betänkande. Då vill jag emellertid erinra om att vi hade en mycket utförlig motivering såväl i utskottets betänkande år 1971 som i statsutskottets utlåtande år 1970, och det var dessa två utlåtanden som vi i fjol kunde hänvisa till. Utöver att anslagsbeloppet har höjts har ingenting nytt inträffat sedan herr Strindberg, herr Andersson i Örebro och jag diskuterade denna fråga i fjol. Jag inskränker mig därför till att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Riksdagen fattade för ett år sedan beslut angående riktlinjer för en reformering av kompetensreglerna för tillträde till högre utbildning. Riktlinjerna skulle ligga till grund för ett fortsatt planeringsoch utredningsarbete, bl.a. i fråga om s.k. särskilda förkunskapskrav. Sakkunniga för detta fortsatta utredningsarbete om gymnasieskolans kompetensvärde tillkallades den 30 juni 1972 och benämnde sig kompetenskommittén. Moderata samlingspartiet, som bemödat sig mycket om att kritiskt analysera förslagen i propositionen 1972:84 angående kompetensreglerna och i en partimotion hemställt om en rad förändringar i de föreslagna riktlinjerna, ställdes utanför kommittén. Nu vågar man väl, utan att ha direkt insyn, dock hävda att kompetenskommittén ännu inte hunnit särskilt långt i sitt arbete. Eventuella förändringar, som vi i dag skulle kunna besluta om i fråga om de 1972 antagna riktlinjerna, torde inte i nämnvärd grad fördröja det pågående arbetet. Snarare kan de kanske tänkas skärpa detsamma. Vi står fast vid att det beslut om de allmänna behörighetskraven som fattades av 1972 års riksdag i form av majoritetsbeslut — reservationerna var åtskilliga och härrörde inte bara från moderat håll — inte är ägnat att vara grundval för kommande förslag vare sig om särskilda förkunskapskrav eller om urvalsregler och organisationen av antagningen. Kvaliteten inom svenskt utbildningsväsende riskeras enligt vår uppfattning, och slutresultatet kan bli en sänkning av den nuvarande ingångsnivån vid den högre utbildningen. Utskottsmajoriteten — inklusive folkpartiets representanter, som dock i dagens betänkande i ett särskilt yttrande ger sin uppfattning — förmenar att inga omständigheter framkommit som bör föranleda någon omprövning. Till det kan sägas följande. Så mycket av rena stora nyheter har väl inte framkommit på ett år, men vittnesbörden om ett fortgående sjunkande av de gymnasiala förkunskaperna, särskilt vad gäller svenska, främmande språk och matematik, fortsätter att strömma in från lärare och institutioner vid universitet och högskolor. Inget tyder på en minskning av dessa vittnesbörd. Då säger man: De särskilda förkunskapskrav som kompetensutredningen skall utarbeta blir sådana att de skall garantera oförändrad eller t.o.m. skärpt ingångsnivå hos de studerande. Det låter höra sig, men det torde inte bli så. Den bräckliga grunden är lagd genom 1972 års riksdagsbeslut. Den kommer att bestämma bräckligheten hos huset — de särskilda förkunskapskraven alltså — som är byggt på grunden. Det förefaller inte möjligt att garantera den allmänna och därmed också därpå följande speciella kunskapskvantiteten respektive kvaliteten på annat sätt än genom att åtminstone i någon mån ändra riktlinjerna för kompetenskommitténs arbete.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
Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 14 behandlar såsom framgått av herr Nordstrandhs anförande motionen 1303 av herr Nordstrandh m.fl. moderater och rör kompetensreglerna för tillträde till högre utbildning. Motionen är egentligen ett nytryck av moderatmotionen 1681 från 1972. Ett bifall till årets nytryck av moderatmotionen skulle innebära att man river upp hela riksdagsbeslutet från våren 1972. Det vill utbildningsutskottet inte göra och följdriktigt har också moderaterna i utskottet reserverat sig. Egentligen skulle jag kunna nöja mig med att här kort och gott yrka bifall till utskottets hemställan. Jag ber i alla fall att få tillägga att jag kan hålla med herr Nordstrandh på en punkt, nämligen när han säger att han bemödat sig att kritiskt granska dessa saker. Därvidlag har han inte sparat någon möda. Det kan jag till punkt och pricka instämma i. Sedan vill jag i egenskap av kompetenskommitténs ordförande säga att vi kanske hunnit något längre än herr Nordstrandh föreställer sig, och jag tror att det skulle försvåra arbetet något om man nu skulle få ändrade direktiv. Därvidlag kanske herr Nordstrandh inte är tillräckligt informerad. Herr Nordstrandh säger att den bräckliga grund som lades förra våren i och med att man antog de allmänna behörighetsreglerna ofelbart leder till att det också blir ett bräckligt hus, när man skall ta de särskilda behörighetsregler, vilkas utseende ännu är herr Nordstrandh obekant. Jag upprepar vad jag sade förra våren i debatten. Det är litet för tidigt att herr Nordstrandh redan nu säger någonting om hela kakan innan han sett alla dess delar. Det visar väl bräcklighet i analogin, när man talar om grunder och hus i detta sammanhang. Det är inte särskilt lyckat att föra över denna bild till kompetensregler. Här ligger en bräcklighet som herr Nordstrandh bör observera.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

Att använda uttrycket riva upp ett beslut är dock nog litet för starkt i sammanhanget. Trots att herr Gustafsson naturligtvis känner till saken bättre än jag, tror jag inte att det skulle vara omöjligt med något ändrade direktiv, även om — jag tror herr Gustafsson på hans ord — det i någon mån skulle försvåra arbetet, dock inte så mycket att det inte ginge att utföra.

Herr talman! Av nyligen publicerade undersökningar framgick att avgången från den gymnasiala skolan på många håll är stor, i vissa fall häpnadsväckande stor. Vår nya gymnasieskola är dimensionerad för att kunna ta emot ungefär 90 procent av varje årskull. Några siffror på hur många av eleverna som fullföljer sin utbildning har jag ännu inte fått fram, men klart är att bortfallet är stort. Varför slutar nu så många? Skolleda, övergång till förvärvsverksamhet eller allmän ovilja att läsa är säkert ofta skälet. Värre är emellertid att utformningen av urvalsreglerna till högre utbildning i vissa fall gör att den studerande efter en noggrann bedömning medvetet avstår från att fullfölja sina studier, eftersom denna bedömning ger vid handen att hans möjligheter att nå ett vidare studiemål försämras eller omöjliggörs, om han går ut gymnasieskolan. Jag syftar då på de s.k. kvoteringsreglerna som fastställer att de sökande till viss högre utbildning skall kvoteras in med hänsyn till deras grundutbildning. Visst kan kvoteringsprincipen accepteras, särskilt i de fall när nya intagningsregler eller förändring av skolform innebär att de sökande måste delas upp i grupper, beroende på skillnader i t.ex. den grundläggande utbildningen. Denna kvoteringsregel har emellertid fått en bieffekt, som måste anses vara helt orimlig. Den sökande skall nämligen som grund för sin ansökan ha betyget från den sist avslutade skolutbildningen. Det innebär att för de utbildningar där lägsta krav för inträde är grundskolan kommer de elever som har mycket bra betyg från grundskolans nionde årskurs att avstå från att fullfölja en eventuellt påbörjad gymnasieutbildning av rädsla för att behöva uppleva svårare konkurrens, om de söker på avgångsbetyg från gymnasieskolan. Men denna regel har också en annan verkan. Att kurserna vid de tvååriga gymnasielinjerna är lättare än vid de treåriga torde ingen sätta i fråga. För de elever som för sin vidareutbildning endast behöver ha gått igenom tvåårig gymnasieskola men studerar på treårig linje är det fördelaktigt att avbryta studierna på den treåriga linjen och gå över till den tvååriga. Än vanligare kan detta tänkas bli när gymnasieskolan skall ge allmän behörighet till studier vid universitet och högskolor. Hela systemet motverkar att hos den enskilde eleven skapa en känsla för att utbildning i sig själv kan vara värdefull. Man klagar på konkurrensen i den nya skolan, och även om jag tror att det talet i många fall är överdrivet, så kan man inte komma ifrån att konkurrensen att komma in på en åtråvärd utbildning är påtaglig. Studierna läggs ofta upp med sikte på att komma in på en utbildning, inte på att skaffa sig förkunskaper för att sedan kunna klara den åtrådda utbildningen. Riksdagen har tidigare behandlat motioner i detta avseende. Förra året fick vi från moderata samlingspartiet vår motion bifallen. Riksdagen gjorde ett uttalande att allvarliga ansträngningar bör göras för att rätta till icke önskvärda effekter av gällande kvoteringsbestämmelser. Då väntade man naturligtvis att dessa effekter skulle försvinna genom en enkel bestämmelse eller rekommendation, men det verkar som om det låg en förlamning hos de makthavande på utbildningssidan. Vad man har gjort är att man uppdragit åt den tillsatta betygsutredningen att se över även det här problemet.

I betygsutredningens direktiv finns ingenting utsagt om hur snabbt den skall arbeta, även om statsrådet i en interpellationsdebatt härom dagen sade att arbetet skulle bedrivas snabbt. Men missförhållandet kvarstår. Vi vill ha en förändring, och vi har begärt att riksdagen i ett uttalande skall anhålla om en sådan. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen vid utbildningsutskottets betänkande nr 15.

Herr talman! Fru Sundberg har väl utvecklat reservanternas talan, varför jag som motionär i detta ärende kan fatta mig relativt kort. För Övrigt hade jag i fredags tillfälle att i en interpellationsdebatt här till statsrådet Ingvar Carlsson framföra hur otillfredsställande det är med den nu gällande bestämmelsen som innebär att ungdomar som inträdessökan de till spärrade utbildningslinjer inte kan få åberopa sitt mest konkurrenskraftiga betyg. Jag erinrade om att just i dessa dagar många ungdomar och deras föräldrar runt om i vårt land diskuterar, om inte vederbörande ungdomar bör hoppa av före vårterminens utgång. Därigenom kan de nämligen undvika ett hindersamt avgångsbetyg, som de inte har möjlighet att komplettera och som försätter dem i en sämre situation än om de avstått från att gå igenom gymnasiet, i vilket fall de haft möjlighet att åberopa sitt grundskolebetyg. Vi moderater har tidigare påtalat detta problem. Vi har, som fru Sundberg nämnde, bl.a. i motioner åren 1971 och 1972 liksom i år fäst uppmärksamheten på det. Problemet är av större omfattning än man tänkt sig. Det har numera också uppmärksammats på flera håll. I interpellationsdebatten nämnde jag förhållandena vid Christinaskolan, ett gymnasium i Piteå. Jag har sedan dess erfarit att situationen inte är bättre vid Spångagymnasiet här i Stockholm. Jag kan också hänvisa till en artikel i tidningen Skolledaren i december 1972. Den har rubriken Flykten från skolan, och i den berör rektor Allan Vidén vid Schillerska gymnasiet i Göteborg just det av oss påtalade problemet. Jag tillåter mig att ur hans artikel citera följande: ”Avgången från senare årskurser kan ha andra orsaker. Intagningssystemet till postgymnasial utbildning är olyckligt, så till vida som en elev på grund av kvoteringen har mindre utsikter till intagning efter genomgång av gymnasium än om han sökt inträde på sina betyg från grundskolan. Detta är ju absurt. Eleven kan ju inte ha blivit sämre på grund av fortsatt utbildning. I och för sig måste det anses värdefullt, att ungdomen får bästa möjliga utgångsläge för fortsatta studier. Förbättrade kunskaper i exempelvis språk och samhällsorienterande ämnen är önskvärda för bl.a. blivande klasslärare och sjuksköterskor. Genomgången gymnasieskola även med medelgoda betyg måste ge ett bättre underlag för vidare utbildning än enbart grundskola. En rätt att vid inträde till fortsatta studier använda det bästa betyget vore berättigad.

Denna kurs har omnämnts bl.a. i tidningen Arbetet, där det uppges att många gymnasiestuderande i Malmö hoppar av från skolgången. De vill inte ha betyg. Vid ansökan till vissa utbildningsgrenar, bl.a. kurserna för blivande sjuksköterskor, förskollärare och sjukgymnaster, gäller grundskolebetyget. Det är främst vid de teoretiska gymnasieskolorna i Malmö som avhoppen sker. Eleverna vill komma in i praktiska studier. Till en del linjer har man kvoterad intagning. Ett gymnasiebetyg kan i sådana fall ha negativ inverkan. Slutar man skolgången i gymnasiet, gäller grundskolebetyget. Detta blir mångas räddningsplanka. Så långt tidningen Arbetet. Slutligen vill jag nämna att skolöverstyrelsen vid sammanträde denna vecka har frågan om de ”taktiska” avhopparna från gymnasieskolan på sin föredragningslista. De av mig här nämnda exemplen visar att frågan är mycket allvarlig. Det gäller verkligen att snabbt komma fram till en lösning på den.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

Herr talman! Frågan om urval av elever till spärrade utbildningslinjer diskuterades, som herr Schött framhöll, i förra veckan i kammaren i anslutning till en interpellationsdebatt angående betygssystemet i grundskolan och gymnasieskolan. De argument som i dag har framförts från moderat håll överensstämmer med de synpunkter som herr Schött redovisade i kammaren den 30 mars. Mot den bakgrunden kan det inte finnas behov av någon längre debatt i dag. I anslutning till en liknande motion förra året gav riksdagen på förslag av utbildningsutskottet till känna att allvarliga ansträngningar bör göras för att rätta till icke önskvärda konsekvenser av kvoteringsbestämmelserna inom grundskolans kompetensområde. I den aktuella motionen pekar motionärerna på att riksdagens beslut icke lett till några åtgärder. Sedan motionen lämnats har utbildningsministern tillsatt en parlamentarisk utredning — 1973 års betygsutredning — som har till uppgift att pröva frågan om betygsättningen i grundoch gymnasieskolan. De sakkunniga har också uppdraget att beakta utbildningsutskottets uttalande från förra året, dvs. den fråga som vi i dag diskuterar. Mot den bakgrunden anser utskottets majoritet att motionen inte skall föranleda någon åtgärd från riksdagens sida. Frågan är emellertid mer komplicerad än vad som framgår av inläggen från fru Sundberg och herr Schött. Från moderat håll ser man frågan bara ur vissa gymnasieelevers synvinkel, men man bortser från grundskoleelevernas intressen, vilket utbildningsministern framhöll i kammaren i samband med interpellationsdebatten i förra veckan. Utbildningsminister Carlsson framhöll att om vi utan vidare släpper den nuvarande principen att grundskoleeleverna kan konkurrera i särskild kvot, så hamnar vi i en besvärlig situation. Vi har, vilket utbildningsministern påpekade, en miljon människor i åldern 17—40 år utan grundskolekompetens. Därtill kommer en stor grupp med grundskolekompetens men utan gymnasiekompetens. Om vi i dag följer moderaterna riskerar vi att gymnasieeleverna i nästan varje läge slår ut grundskoleeleverna. Denna aspekt talar för att frågan noga bör prövas av den nyligen tillsatta betygsutredningen, som redan sammanträtt flera gånger och enligt utbildningsministern skall arbeta med största möjliga skyndsamhet. Jag vill också peka på att man från moderat håll bortser från att betygsutredningens kommande förslag kan få effekter på kvoteringsfrågan. Herr talman! Frågeställningen i dag gäller inte så mycket sakfrågan utan på vilket sätt frågan skall lösas.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

Herr talman! Vad herr Nilsson i Norrköping inte måtte ha tänkt på är att i och med att så många hoppar av sin gymnasieutbildning för att söka till vidareutbildningen på grundskolekvoten blir ju konkurrensen på grundskolekvoten mycket, mycket större. Dessa elever vågar inte ta chansen att gå ut sin gymnasieskola, men hade de haft möjligheten att välja mellan att söka på grundskolebetyget och att söka på gymnasiebetyget är det intenting som säger att grundskolebetyget alltid skulle ha varit det bästa. Men den motivering som herr Nilsson i Norrköping här lägger fram för att behålla nuvarande missförhållande har precis motsatt verkan. Resultatet av detta underliga förfarande blir att vi får många fler som söker på grundskolekvoten. Det är alldeles riktigt att frågan kanske inte så mycket gäller innebörden som ett sätt att praktiskt lösa den. Det var det jag ville komma fram till. Vad är det som gör att utbildningsmyndigheterna i dag ryggar tillbaka för enkla, praktiska, vardagliga saker, som skulle fordra ett minimum av aktivitet i handläggandet, och i stället puttar i väg dem till en utredning där de eventuellt kan passa in? Det är ett förfarande som vi sätter oss emot, och jag kan än en gång säga att det skäl som herr Nilsson i Norrköping försökte finna för vårt ställningstagande över huvud taget inte är relevant. Det har precis motsatt effekt. Vad vi i stället vill åstadkomma med vårt förslag är att den studerande skall ha en så god grund som möjligt att bygga på när han kommer in på en högre utbildning. Dessutom, herr talman, vill jag anföra ett skäl till. Man skall visserligen aldrig anföra två skäl, men om vi nu har enats om att ungefär 90 procent går vidare i gymnasieskolan, då ställer jag mig frågan: Vilka är det i första hand som är så taktiskt beräknande? Jo, det är inte de som kommer från de studiesvaga grupperna, utan det är de som i hög grad skulle ha möjlighet att klara gymnasieskolan med kanske goda betyg.
Herr talman! I interpellationsdebatten i fredags nämnde statsrådet Carlsson att det inte var rätt att en gymnasieelev alltid skulle ha företräde framför en grundskoleelev. Jag replikerade att detta inte alls var vår avsikt, utan att den av de båda som hade det bästa grundskolebetyget skulle ha företräde. Det här är en utomordentligt viktig fråga. Den ordning vi nu har uppfattas av många ungdomar som grovt orättvis, och det är verkligen angeläget att undanröja den. Jag tycker att vi som lagstiftare ryktar vårt värv illa om vi bibehåller ett system som — enligt vad vi nyss hörde — skolledare själva betecknar som absurt.
Herr talman! Det här är inte bara en ”enkel och praktisk fråga”, som man från moderathåll försöker göra gällande. För det första bortser herr Schött och fru Sundberg från den situation som grundskolans elever hamnar i om vi strikt följer reservationen. För det andra sammanhänger lösningen av kvoteringsfrågan med det framtida betygssystemet som de sakkunniga utreder, och man diskuterar i dag att öka antalet betygskomponenter på gymnasienivå. För det tredje — och här har jag svårast att förstå reservanterna: Om vi bryter ut kvoteringsfrågan ur betygsutredningen så måste frågan med alla sina komplikationer sannolikt beredas på en annan nivå, vilket gör det svårare för moderaterna att påverka den. Inom utredningen kan de genom sin representant föreslå lösningar. Till slut vill jag till fru Sundberg säga att det är ingen som vill ha kvar några missförhållanden. Det vill inte utskottsmajoriteten, utan den vill hänskjuta frågan till en utredning för att där få en noggrann prövning av den. Herr talman! Jag ber att än en gång få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag kan inte komma ifrån att man likväl bibehåller ett missförhållande genom att bara skjuta i väg frågan till en utredning. Jag anser att frågan är av sådan vikt och dignitet att man mycket väl skulle kunna fatta ett beslut omedelbart. Låt sedan betygsutredningen undersöka frågan, eftersom den enligt sina direktiv skall göra det. Det lär i alla fall dröja ett par år innan det kommer något förslag därifrån. Jag vill verkligen instämma i vad herr Schött sade att det är så oerhört många som just under april och kanske maj kommer att hoppa av nästan färdiga studier. Detta kan få en negativ effekt på deras framtida yrkesverksamhet i den mån de kanske senare skulle vilja sadla om och ägna sig åt en utbildning för vilken en avslutad gymnasieutbildning är en förutsättning.
Herr talman! Jag vill inte underlåta nämna att jag i det här ärendet haft kontakt med såväl länsarbetsnämndens yrkesvalsledare som folk i skolöverstyrelsen. Man har förvånat sig över att Kungl. Maj:t inte vidtagit någon åtgärd och gett ett klart besked som rättat till missförhållandet. Jag upprepar än en gång att detta innebär en svår orättvisa mot många ungdomar. Det är angeläget att undanröja denna orättvisa snarast möjligt.

Herr talman! För att locka den stora allmänheten till hälsovårdande motion och friluftsliv eller för att samla stora ungdomsskaror till idrottslig verksamhet i någon form behövs enligt vår mening en elitidrott som väcker och stimulerar. Elitidrotten är accepterad av samhället. Därför bör det också ligga i statsmakternas intresse att stödja de ungdomar som siktar på elitidrott, så att dessa får möjlighet att även på gymnasiestadiet kombinera idrott och utbildning. Vi kan i sammanhanget hänvisa till vad chefen för handelsdepartementet anförde i direktiven till idrottsutredningen beträffande betydelsen av elitidrott: ”Framstående elitidrott har förmåga att engagera stora grupper av människor utan att dessa är aktivt idrottsutövande. Härigenom får idrotten en indirekt och ingalunda oväsentlig betydelse för vida lager av vårt folk genom att skänka spänning och förströelse.” För många av dagens elitidrottsutövare är problemet att kombinera idrott och studier. Vi måste finna lösningar som gör det möjligt för ungdom som siktar på elitidrott att på ett tillfredsställande sätt kunna kombinera skola och idrott. Vi vill betona att detta är särskilt viktigt under gymnasietiden; det är just i de åldrarna som grunden läggs för att nå elitidrottslig nivå. I samarbete med Riksidrottsförbundet har fr.o.m. höstterminens början i fjol inletts av skolöverstyrelsen godkänd försöksverksamhet med utbildning-elitidrott på gymnasiestadiet i Järpen och i Malmö. Det är ett steg i rätt riktning att försöksverksamheten utbildning-elitidrott på gymnasiestadiet har kommit i gång. Vår uppfattning är att när statsmakterna ser elitidrotten som en värdefull tillgång, då bör man också se till att ungdomar som går in för elitidrott inte av ekonomiska skäl behöver eftersätta utbildningen. Men det är sådant som kan inträffa nu. Den nuvarande uppläggningen av försöksverksamheten med utbildning-elitidrott på gymnasiestadiet i Järpen och i Malmö tar inga hänsyn till elevernas ekonomiska svårigheter. En sådan försöksverksamhet ger inga förslag till lösningar för en framtida utveckling av denna utbildningsform. En försöksverksamhet som måste grundas på föräldrars och föreningars ekonomiska förmåga eller på företagens eventuella ekonomiska välvilja kan inte bli meningsfull. Kostnadsproblematiken har tyvärr hållits utanför försöksverksamheten. För vissa av eleverna som är intagna till idrottsgymnasiet i Järpen — det gäller bl.a. elever från Norrbotten och även från Värmland — kan studiekostnaderna enligt inhämtade uppgifter beräknas till 800—900 kronor i månaden. I studiebidrag och inackorderingstillägg har utgått sammanlagt 225 kronor per månad. Mellanskillnaden får föräldrar och idrottsföreningar betala. Försöksverksamheten utbildning-elitidrott på gymnasiestadiet förblir bristfällig och ofullständig så länge ingen hänsyn tas till de enskilda elevernas skiftande kostnader, beroende på bl.a. långa avstånd mellan hemort och skolort. I motionen 469 har vi motionärer hemställt att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om utredning av och förslag hur verksamheten utbildningelitidrott på gymnasiestadiet skall utformas. Utskottet säger att i avvaktan på utvärdering och förslag i anledning av nu pågående försöksverksamhet är utskottet inte berett att tillstyrka en särskild utredning. Utskottet konstaterar också att frågan om interkommunal ersättning torde ha lösts i de enskilda fallen. Vidare säger utskottet att statsrådet Moberg har bestämt hävdat, att det är idrottandet som skapar elevernas merutgifter och att det därför är idrottssidan som har att pröva på vilket sätt dessa utgifter kan täckas. Det är väl inte hela sanningen — jag har tidigare nämnt resekostnaderna, och jag kan här också nämna kostförstärkningar o. d. Men oberoende av vart man skall föra sådana kostnader bör frågan tas upp till prövning. Herr talman! Då utskottet är enigt i sitt yttrande avstår jag från något yrkande i frågan. Jag förutsätter dock i likhet med vad Thorsten Larsson i Staffanstorp säger i sitt särskilda yttrande till utbildningsutskottets betänkande, att efter det att RF och SÖ har utvärderat den nu pågående försöksverksamheten förslag kommer att framläggas som löser de av oss motionärer påtalade problemen.

Herr talman! Vid 1972 års riksdag krävde vpk i samband med trafiksäkerhetsfrågornas behandling förbud mot tung trafik på landsvägarna under helger och veckoslut hela året. Med anledning av motionen framhöll trafikutskottet och riksdagen att det framstod som önskvärt att I propositionen 19, som ligger till grund för trafikutskottets betänkande nr 9, påpekar departementschefen att åtgärder vidtagits de tre senaste åren för att inskränka den tunga lastbilstrafiken under vissa perioder. Åren 1970 och 1971 skedde detta på frivillig väg, och rekommendationer utfärdades då om det angelägna i att undvika tung lastbilstrafik under fyra veckoslut på sommaren. Verkställda studier har visat, säger departementschefen, att rekommendationerna år 1970 ledde till en klar reducering av lastbilstrafiken, i synnerhet på Europavägarna. För år 1971 blev effekterna mera begränsade, beroende på sämre efterlevnad av rekommendationerna. Regeringen ansåg det med hänsyn till erfarenheterna påkallat att inför sommartrafiken 1972 utfärda förbud för den trafik som dittills omfattats av rekommendationerna. Förbudet avsåg dock bara tre veckoslut. Det visade sig att förbudet blev betydligt effektivare än rekommendationerna. Undersökningar har vidare gjorts beträffande framkomlighet och trafiksäkerhet. Relativa vinster hade uppnåtts, säger man, beträffande framkomligheten för andra fordon, och dessa hade ökat märkbart när rekommendationerna ersattes av förbud. Samma tendens kan tydligen utläsas vad gäller trafiksäkerheten — det totala antalet olyckor på restriktionsvägarna under de aktuella perioderna visar en betydande kontinuerlig nedgång under hela jämförelsetiden. Minskningen från år 1969 till 1972 uppgår till 35 procent. En jämförelse mellan restriktionsvägarnas och övriga vägars olycksutveckling tyder på ett samband mellan minskningen av andelen lastbilstrafik och antalet olyckor. Den sämre efterlevnaden av rekommendationerna år 1971 har återspeglats i utvecklingen av olyckstalen. Sammantaget anses det emellertid bestyrkt att det förhållandet att andelen lastbilstrafik gått ned haft trafiksäkerhetsmässigt gynnsamma effekter. Att den tunga lastbilen är farligare i trafiken än personbilen vet vi bl.a. genom rätt färska undersökningar. Där sägs att tung lastbil, totalvikt över 3,5 ton, var inblandad i mellan var femte och var sjätte dödsolycka. Ungefär var tredje av alla lastbilar som var inblandade i trafikolyckor 1970 hade släpfordon. I propositionen framhålls också att de tunga lastbilarnas delaktighet i trafikolyckor är väsentligt större än deras andel i fordonsparken och att de tunga lastbilarnas delaktighet i dödsolyckorna är väsentligt större än personbilarnas i förhållande till trafikarbetet. Vi anser det självklart vara riktigt att begränsa den tunga trafiken på våra vägar vid sådana helger och veckoslut då man kan vänta sig en speciellt livlig trafik med privatbilar. Men frågan är ändå om inte denna trafik nu är så livlig vid de flesta av årets helger och veckoslut att ett betydligt mera utsträckt förbud, inte minst ur trafiksäkerhetssynpunkt, vore motiverat. Särskilt gäller väl detta på sommaren, men tydligt är att den tunga trafiken uppfattas som ett problem, i varje fall av övriga bilister, även under andra årstider. I vintras hade tidningen Expressen en artikelserie där just de problem den tunga trafiken vållade kring helger och veckoslut under vintertid beskrevs. Där framhölls också de kompis körningar som förekommer mellan långtradare. Ända upp till elva långtradare i rad hade noterats. Med tio meters lucka mellan bilarna utgjorde dessa ett godståg på landsvägen på uppemot 400 m. Det är inte att undra på att bilisterna i allmänhet kraftigt reagerar mot denna trafik. Att den upplevs som mycket besvärande framgår bl.a. av Svenska vägföreningens undersökning Bilismen i samhället, där 62 procent av de intervjuade ansåg att fjärrtrafiken på landsvägarna med tunga fordon borde vara förbjuden under veckosluten. Sedan vill jag gärna erkänna att jag anser att det även finns trafikpolitiska skäl för ett förbud. Vi har ju krävt ett program för överförande av tung trafik från landsväg till järnväg. Visst styrmedel måste man då enligt vår uppfattning ta till och ett förbud borde vara ett bland flera sådana styrmedel. Redan i Svenska järnvägsmannaförbundets s.k. tiopunktersprogram fördes för övrigt detta krav fram som ett medel för att åstadkomma en bättre trafikpolitik. I motionen nr 185 av herr Levin framförs tanken att tiden nu vore inne att genomföra ett permanent förbud för vissa tyngre fordon att utnyttja det allmänna vägnätet under veckosluten. Fördelarna av ett sådant förbud sägs vara uppenbara. På grund av övergångssvårigheterna för näringslivet borde dock förbudet, enligt motionen, genomföras etappvis. I och för sig har jag ingenting emot ett sådant förfarande, och jag tycker att det mycket väl kan inneslutas i den tankegång som ligger bakom min reservation. I övrigt vill jag dock hänvisa till att vårt krav gäller ett utsträckt förbud av i propositionen angivet slag, alltså med de undantag som bör gälla för känslig trafik såsom vissa livsmedelstransporter osv. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som är knuten till detta betänkande.

Herr talman! Jag ber först att få anmäla att min motion nr 185 skrevs under allmänna motionstiden, närmare bestämt den 18 januari. Då hade jag alltså inte tillgång till propositionen 19, som är daterad först den 9 februari.

Givetvis vidhåller jag den klart markerade uppfattningen, att förbudet med hänsyn till näringslivets omställningsproblem måste genomföras successivt. Såvitt jag kunnat finna innebär inte vpk-motionen 1593 något bortseende från nödvändigheten att ta rimliga hänsyn till näringslivet.

Detta talar alldeles otvetydigt för att statsmakterna inte bör tveka längre utan fatta beslut redan nu om ett successivt avlägsnande av långtradartrafiken från våra vägar under helgerna, då stressade privatbilister mer än eljest utnyttjar sina bilar. Propositionen ger också besked om att framkomligheten blev märkbart förbättrad under restriktionsperioderna, och även i det avseendet visar det sig att förbud var effektivare än rekommendationer. Att dessutom vägslitaget måste ha minskat kan tas för givet. Att den restriktiva attityden mot den formliga landsplåga som långtradarna utgör, om man ser saken med privatbilistens ögon — och varför skall man inte göra det, så mycket som privatbilismen bidrar med i form av skatter — sannolikt gynnar statens järnvägars godstransporter är en omständighet som ytterligare underbygger önskemålet om lastbilsfria vägar under helgerna året runt.

Jag finner det närmast uppseendeväckande att departementschefen inte har mer att komma med. Jag har emellertid minst lika svårt att förstå att utskottets majoritet har kunnat göra så begränsade iakttagelser. Som ett eko, kan man säga, konstateras i betänkandet att förbud bör införas vid behov, att försöksverksamheten bör utvärderas och ytterligare noggrant prövas och — tycks det mig, med viss belåtenhet — att man erfarit att ansökningar om dispens om förbudet beviljas i mycket stor utsträckning.

Jag tycker att det hade varit mer just att genom ett principbeslut förhindra att bilägarna, dvs. åkarna, invaggas i falska förhoppningar om att de skall kunna fortsätta som hittills även i framtiden. Det bl.a. genom denna motion under debatt ställda problemet är, herr talman, synnerligen allvarligt. På sina håll, bl.a. i Tyska förbundsrepubliken, har man sedan länge insett detta och där råder ett sådant förbud som avses i motionen. Jag är väl medveten om att förslaget kommer att röstas ner med stor majoritet, vilket enligt min mening är ett belägg för dels räddhåga, dels bristande insikt om de uppenbara vinster som det föreslagna förbudet skulle medföra.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

Herr talman! Återigen behandlar riksdagen ett ärende som gäller en näring som har debatterats väldigt mycket i kammaren på sistone. Återigen vill man göra ett ingrepp i den tunga yrkesmässiga trafiken. I trafikutskottets betänkande nr 9 behandlas även motionen 1591 som jag har väckt i anledning av den här propositionen. Det finns inte någon reservation till förmån för motionen — mina egna partikamrater har inte heller funnit motionen behaglig. Jag tror inte att det är någon ovilja från utskottets sida, snarare en okunnighet, som gjort att man inte har opponerat sig mot propositionen. Det brukar annars i denna kammare finnas de som höjer sina röster för att man inte skall göra inskränkningar för den enskilde individen och mot den fria företagsamheten.

Riksdagen borde i så fall rimligtvis tidigare ha meddelat detta. Anledningen till propositionen är att man vill inskränka trafiken med tunga fordon på vägarna vid större helger, exempelvis midsommarhelgen, och under veckosluten vid semesterperioderna. Herr Levin åberopade Västtyskland. Låt mig då säga att i oktober förra året besöktes Sverige av presidenten i Internationella transportunionen — IRU — dr Rolf Schober och generalsekreteraren Pieter Groenendijk. Generalsekreteraren yttrade då bl.a. att man i Västtyskland hade konstaterat att dödsolyckorna på vägarna fortsätter att öka trots helgförbud för den tunga trafiken: ”Talet om trafiksäkerheten skulle komma att öka markant, om man bara fick bort lastbilarna över helgerna är bara en förevändning för att skydda järnvägen. Vi har också sagt detta till kommunikationsdepartementets representant vid vårt möte med honom.” Detta gällde alltså Västtyskland där det nu sades att man hade fått bättre trafiksäkerhet på vägarna efter införandet av helgtrafiksförbudet. Man har uppenbarligen i Västtyskland en längre erfarenhet än i Sverige när det gäller temporärt förbud för tunga lastbilar. Utskottet skriver nu att vi 1974 kommer att övergå till kilometerbeskattning och att det därför inte skulle finnas anledning att införa en skatterestitution. Vidare hänvisar utskottet till att en sådan skulle medföra en tung administrativ apparat. Jag anser att det knappast får vara en motivering i sammanhanget att det blir en administrativt tung apparat; när vi redan brottas med en byråkrati som är väl känd, borde man i ett sådant här sammanhang, där det gäller ett rättvisekrav, inte åberopa sådana synpunkter. Riksdagen avskärmar sig alltmer från de demokratiska synpunkterna, och jag kan, herr talman, inte ansluta mig till att det införs fler och fler förbud som medför kostnader för de näringsidkare som drabbas och som har tillstånd att bedriva sin verksamhet. Herr Magnusson i Kristinehamn åberopade en artikel i en av våra kvällstidningar. Man kan naturligtvis ifrågasätta trovärdigheten i vad en kvällstidning skriver, i detta fall t.ex. uppgiften om avstånd på 10 meter mellan dessa fjärrfordon. Jag upplever det i stället så att många privatbilister anser att just yrkeschaufförerna är gentlemännen i trafiken och föredömen när det gäller att uppträda på vägarna. Jag kan i och för sig förstå att herr Magnussons argumentering går ut på att denna trafik skall tas bort; det är en näring som utövas av privat företagsamhet och som av den anledningen skulle kunna försvinna. Men i ett annat avseende kan jag inte förstå herr Magnussons argumentering. I det land som är beläget på andra sidan Östersjön och kallas Sovjet, där herr Magnusson har sin ideologiska hemvist, har man faktiskt alltmer utökat den tunga trafiken. Efter önskemålen skall man tillverka 150 000 lastbilar om året. Det bör väl komma att öka den tunga trafiken, och det kan knappast åberopas av herr Magnusson i detta sammanhang. Herr Levin åberopade att privatbilisterna drar in mycket pengar till statskassan. Man borde i detta sammanhang kanske också ta hänsyn till vad den yrkesmässiga trafiken betalar i avgifter till statskassan. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till motionen 1591.
Herr talman! Jag ber att till herr Komstedt i största korthet få säga följande: Trots den tyske av honom åberopade generalsekreterarens uttalande om olycksfallsfrekvensen tillåter jag mig att vidhålla min uppfattning. Jag skall ärligt erkänna att jag tror betydligt mer på herr Norling och på innehållet i hans proposition än på den för mig okände lastbilsägande tysken.

Herr talman! Artikeln i Expressen får väl gälla för vad den är. Jag vill ändå påminna om att det rätt ofta förekommer insändare i våra tidningar som pekar på just de problem som togs upp i denna artikelserie i Expressen. Jag tror därför att den är ganska allmängiltig för hur många människor upplever förhållandena. Att jag skulle kämpa för ett förbud mot tung trafik under helgerna och veckosluten för att försöka motverka den privata företagsamheten är ett alldeles orimligt påstående. Jag vill i det sammanhanget påpeka att staten ju är den största åkeriägaren i detta land. Förhållandena i Sovjet är något annorlunda. Sovjet har inte samma privatbilstrafik som vi. Jag är säker på att Sovjet den dag detta land får detta ställs inför samma problem och kommer att vidta de åtgärder som blir nödvändiga för att komma till rätta med dem.
Herr talman! Först vill jag mycket kort säga till herr Magnusson i Kristinehamn, att jag vet att förhållandena i Sovjet är helt annorlunda på alla punkter. Herr Levin brukar i denna kammare alltid vara den som företräder den privata företagsamheten och talar mycket varmt för den. Men nu helt plötsligt har herr Levin kommit till den uppfattningen att han litar mycket mera på herr Norling. Det må herr Levin i så fall få göra.